STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerJonas Jacobsson Gjörtler tar upp följande punkter.

Jag konstaterar inledningsvis att lagstiftningen för växtskyddsmedel är EU-harmoniserad genom förordning 1107/2009 om utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel. Syftet med prövningen är att säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen. Kemikalieinspektionen ansvarar för prövning som sker efter ansökan av den som vill sälja en produkt på marknaden i Sverige. Besluten kan överklagas till domstol.EU:s förordning reglerar också ett förenklat förfarande av ömsesidigt erkännande av produktgodkännanden. Genom detta förfarande kan innehavaren av ett produktgodkännande ansöka om produktgodkännande av samma växtskyddsmedel för samma användning och enligt jämförbar jordbrukspraxis i en annan medlemsstat. Den medlemsstat till vilken en sådan ansökan lämnas in ska som utgångspunkt godkänna det berörda växtskyddsmedlet på samma villkor som den medlemsstat som ursprungligen prövade ansökan. I båda fallen gäller att en medlemsstat under vissa omständigheter kan frångå slutsatserna i den bedömning som den andra medlemsstaten har gjort och vägra att godkänna växtskyddsmedlet på sitt territorium om den, på grund av sina specifika miljö eller jordbruksförhållanden, har skäl att anse att den aktuella produkten utgör en oacceptabel risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.EU:s förordning reglerar också undantagsbestämmelser om nödsituationer på växtskyddsområdet. I vardagsspråk brukar dessa benämnas dispenser. Genom undantag får en medlemsstat i särskilda fall tillåta att ett växtskyddsmedel under högst 120 dagar släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad användning om en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av en fara som inte kan avvärjas på annat rimligt sätt. Den berörda medlemsstaten ska genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om den vidtagna åtgärden och bifoga detaljerad information om situationen och alla åtgärder som vidtagits för att säkerställa konsumenternas säkerhet.Kemikalieinspektionen rådfrågar Livsmedelsverket vad gäller resthaltsbedömningar samt Statens jordbruksverk vad gäller effektivitetsbedömningar när det gäller produktgodkännande för växtskyddsmedel. Myndigheten har regelbundna dialoger med berörda branschorganisationer och företag. Under året har myndigheten på sin webbplats publicerat en tydligare beskrivning av handläggningsprocessen och utvecklat texterna om bekämpningsmedel för att tydliggöra tillämpningen av gällande regler. För att underlätta för sökande företag har Kemikalieinspektionen också utvecklat guider för ansökan om godkännande av bekämpningsmedel. Myndigheten har även i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund tagit fram en vägledning för ansökan om att tillåta utsläppande på marknaden av ett växtskyddsmedel i en nödsituation på växtskyddsområdet.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet!I dag tvingas många bönder avveckla verksamhet som de har drivit under lång tid beroende på de tuffa ekonomiska realiteter som råder för närvarande. Vi ser också livsmedelsproduktion som flyttar eller som man tvingas lägga ned därför att möjligheten att driva verksamhet här i Sverige bedöms vara sämre än vad den är på andra håll. Detta sker trots våra i grunden ganska goda naturliga förutsättningar att ha jordbruksverksamhet i vårt land. Så borde det naturligtvis inte vara. Men man får konstatera att politiken under lång tid tyvärr har varit mer en del av problemet än en del av lösningen, som den borde vara.Vi har en rad svenska särregler, höga skatter och omfattande administrativ börda. Sammantaget innebär det merkostnader för svenska bönder och för svenska livsmedelsföretag. Det är viktigt att vi kan vända den utvecklingen och i stället verka för att villkoren för jordbruket blir mer lika villkoren i övriga länder. Det gäller framför allt inom EU, eftersom vi befinner oss på samma marknad. Det kommer att krävas regelförenklingar, minskad byråkrati, förbättrad samordning mellan olika myndigheter och minskade administrativa kostnader.Vi har ett konkret, högst aktuellt och närmast akut problem som jag tar upp i min interpellation. Det gäller Kemikalieinspektionen, som i en rad fall gör helt andra bedömningar och tolkningar av EU:s regelverk än vad motsvarande myndigheter gör i andra länder. Myndigheten väger inte in de effekter på helheten som blir följden av de beslut den fattar. Det är en form av stuprörstänkande som är ett generellt problem i alla sammanhang, och särskilt när myndigheter ägnar sig åt det. På det här området blir det närmast förödande effekter.Kemikalieinspektionen fattar beslut helt utan hänsyn till hur odlingen påverkas eller vilka miljöeffekterna blir om importen från andra länder utan våra miljökrav i stället ökar som en följd av myndighetens beslut. Man kan med fog ställa sig frågan: Vilken blir egentligen miljönyttan av att svensk lökodling slås ut till följd av att Kemikalieinspektionen inte godkänner användningen av ett växtskyddsmedel? I stället importeras lök från andra länder, till exempel Holland och Frankrike, där man använder fem gånger så mycket av samma växtskyddsmedel som vi i Sverige i dag inte vill godkänna men som vi har använt här tidigare. På vilket sätt skulle detta vara bra för miljön, och på vilket sätt skulle det vara bra för svenska konsumenter att vi stänger ned den svenska odlingen och importerar motsvarande produkter från länder som använder många gånger mer av samma växtskyddsmedel som den svenska myndigheten vill förbjuda?Fru talman! Det är allvar nu, och jag tycker inte att det riktigt håller att regeringen passivt tittar på och försöker vifta bort det här. Man måste agera nu. Regeringen måste agera, och vi måste göra vad vi kan för att säkerställa att vi har fungerande konkurrensvillkor för jordbruket.Statsrådet nämner i sitt svar att hon inte tycker att det är hennes uppgift att uttala sig om hur Kemikalieinspektionen tillämpar regelverket. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att regeringen har många möjligheter att styra myndigheterna. Det är så vi har reglerat saker i Sverige. Att statsrådet ensam talar om vad myndigheten ska göra i ett enskilt ärende går inte, men det är klart att regeringen som helhet kan ge tydliga direktiv till en myndighet som Kemikalieinspektionen om hur den ska jobba med de här frågorna. Den direktivrätten har ju regeringen. Man kan också jobba med mål och resultatdialog med myndigheten för att komma till rätta med detta.

Fru talman! Jag ska även fortsatt uppehålla mig vid södra Öland. Jonas Jacobsson Gjörtler tog förtjänstfullt upp frågan i det stora perspektivet. Jag skulle vilja gå ned till det praktiska perspektivet.I november beslutade ungefär hundra jordbrukare på Öland att de skulle plantera lök och bönor. Det är ungefär så det går till för de flesta jordbrukare - innan säsongen börjar tittar man på vilken efterfrågan som finns och upprättar kontrakt för den produktion man ska ha.För några veckor sedan sådde man löken, som ska växa och bli stark. Sverige har ganska goda förutsättningar att producera både lök och bönor, särskilt på Öland. Men för en tid sedan fattade Kemikalieinspektionen ett beslut om att vissa växtbekämpningsmedel inte får användas. Det gör att kostnaderna för den produktion som redan finns i marken förmodligen kommer att tre eller fyrdubblas. Jordbrukarna kommer alltså aldrig att kunna räkna hem de produkter som de nu har planterat.Två veckor från och med i dag ska man så nästa produkt: bönor, som är en växande produkt i Sverige - framför allt på Öland, där man har ett odlingsklimat som är väldigt bra för just bönor. Man ska så dem om två veckor.

Man har under några år fördubblat produktionen och tittar även på att börja odla produkten på Gotland. Men förmodligen kommer det att bli sista året man odlar den här produkten eftersom man inte kan räkna hem produktionen av den.Man kan säga att det finns en europeisk harmonisering. Ja, det finns det. Men den speciallagstiftning eller den tillämpning av lagstiftningen vi har i Sverige gör att Sverige är det land i Europa som har minst antal godkända växtbekämpningsmedel. Sverige har också den tuffaste kontrollen och den tuffaste regleringen av hur de här växtbekämpningsmedlen ska användas.I slutändan gör det att vi förmodligen har några av de bästa produkterna. Vi förorenar marken väldigt lite, och vi har väldigt små spår av växtbekämpningsmedel i våra livsmedelsprodukter. Därför tror jag att vi kan säga att vi har de bästa produkterna - som nu håller på att slås ut från den svenska marknaden.Du säger att du inte vill ministerstyra, Åsa Romson, men i slutändan är det ändå du som har ansvaret.

Fru talman! Tack för engagerade inlägg om en väldigt viktig näringslivsgren för Sverige! Det är den inte bara rent ekonomiskt och för att den medför arbetstillfällen i stora delar av landet utan också för att varje land behöver en stabil och utvecklad livsmedelsproduktion. Det är också en del av vår säkerhetsmässiga grundstruktur.Det är naturligtvis angeläget för regeringen att säkerställa goda villkor för jordbruksnäringen. Det är också med de ingångarna som regeringen har tillsatt och i bred diskussion arbetar med en nationell livsmedelsstrategi. Målsättningen är att ge förutsättningar för att öka produktionen av livsmedel i Sverige.Jag vill också säga att vi har en otroligt engagerad och medveten konsumentkår i Sverige. De svenska konsumenterna är väldigt stolta över de svenskproducerade varorna. De litar på svenska produkter, och i mätningar och analyser får de också rätt av forskare i sin analys att man kan lita på svenska produkter.Svenska produkter innehåller nu för tiden - åtminstone generellt och inte till enstaka exempel sett - minskande halter av bland annat rester från bekämpningsmedel. Det är någonting oerhört värdefullt för Sverige och jordarna men framför allt för konsumenterna, inte minst de som vill kunna lita på produkterna och att vi får bort så mycket gifter som möjligt ur systemet.När det gäller EU:s regelverk talar vi ändå om regelverk som är, vill jag betona, harmoniserade och samordnade i hela EU. Det är alltså regelverk som vi i Europeiska unionen gemensamt har kommit överens om. Det är också regler som tillämpas nationellt utifrån att det är ett harmoniserat regelverk. Det betyder att de avvikelser som finns måste läggas inom de ramar som regelverket tillåter.Jag redogjorde ganska detaljerat i svaret för hur Kemikalieinspektionen hanterar frågan.

De här dialogerna är oerhört viktiga.Det är också oerhört viktigt att myndigheten i sina regelbundna dialoger med berörda branschorganisationer och företag tar in ytterligare information. Detta ska ligga till grund för bedömningarna av vad som är inom regelverket, vilket behov marknaden har, vilka andra möjligheter som finns och vilken miljöpåverkan det här har.

Fru talman! Tack, Åsa Romson, för svaret!Statsrådet tar upp det här med livsmedelsstrategin. Jag vill gärna hålla med om att det är ett viktigt och bra arbete.

Det blir fortfarande svårt för mig att förstå varför vi ska slå ut svensk lökodling, till exempel, och importera produkter från länder som använder fem gånger så mycket av det växtskyddsmedel som nu inte är tillåtet i Sverige. Den logiken haltar ju betänkligt. Svenska konsumenter gillar de svenska produkterna för att de har god kvalitet och för att man använder lite av de här växtskyddsmedlen. Nu riskerar Kemikalieinspektionens beslut att slå ut dessa odlingar helt. Jag har svårt att se nyttan med det.Åsa Romson tar upp att vi har ett harmoniserat regelverk. Ja, det är ju just det vi har - men Sverige tillämpar det inte. Det är en del av en problemet. Det kom en rapport från EU:s kontor för livsmedel och veterinära frågor, FVO, där man tittade på detta med ömsesidigt erkännande. Man konstaterade i sin slutrapport att systemet med ömsesidigt erkännande inte tillämpas i Sverige, främst på grund av Sveriges beslut att inte acceptera utvärderingar som har gjorts av annan medlemsstat. Detta beskrivs i Konkurrenskraftsutredningens slutrapport, som kom för ungefär ett år sedan. ansökan om ömsesidigt erkännande - en. Det bidrar till slutsatsen att Sverige inte tillämpar systemet. Det är detta som är huvudregeln; det är alltså detta som ska gälla i normalfallet. Man får dock lov att göra undantag om det finns särskilda skäl. Men jag har svårt att förstå hur det skulle kunna vara så att just Sverige, och enbart Sverige, har så speciella skäl att vi kan göra undantag i alla fall utom just ett. Det är någonting som haltar här, och jag tror att statsrådet ser det också. Det andra exemplet är växtskyddsmedlet Modesto, vilket man hade sökt dispens för att få använda vid odling av vårraps och vårrybs i Mellansverige. Där har Kemikalieinspektionen sagt nej. Det får dock användas i andra länder, som Estland, Finland, Danmark och Storbritannien, som konkurrerar med oss. Det riskerar att odlingen av dessa grödor slås ut och att vi får importera oljeväxterna eller oljan från till exempel Storbritannien, där man alltså använder det medel vi i Sverige nu helt säger nej till. Det tredje exemplet är växtskyddsmedlet Pirimor. Det tror jag är bekant för en del, för det används bland annat när man odlar ärtor - som ju bland annat Findus producerar, paketerar och säljer med stor framgång. Detta växtskyddsmedel får man inte längre använda, vilket innebär en klar konkurrensnackdel för svenska odlare jämfört med konkurrenter i Storbritannien och Tyskland, där man får lov att använda medlet.Jag tycker fortfarande att ministern är svaret skyldig här. Regeringen kan göra saker - man kan ge tydliga direktiv och uppdrag till Kemikalieinspektionen - och jag vill fortsätta fråga om Åsa Romson är beredd att göra någonting alls för att komma till rätta med problemet och säkerställa konkurrenskraften för svenskt jordbruk.

Fru talman! För ett tag sedan såg vi en minister och partiledare som åkte ned till Bjuv och protesterade mot att en produktionsanläggning stängde där. Jag kan garantera att ingen minister eller partiledare kommer att finnas på plats när 110 lökodlare och bönodlare på Öland upphör med sin produktion.Jag blir lite fundersam när ministern säger att det är en sammanvägd bedömning. Precis som Jonas Jacobsson Gjörtler har redovisat är det nämligen en ganska ensidig bedömning i varje fall, och vi har mycket svårare produktionsförhållanden för svenska jordbrukare. Det gör egentligen att vi skickar ut vår jordbruksproduktion. I miljöbalken säger man att vi inte ska exportera vår miljöbelastning, men det är ju precis det som nu sker.

Hade man gjort en sammanvägd bedömning hade man kommit fram till detta, men det kan man ju inte göra om man fattar beslutet som innebär att svensk lök och bönodling kommer att upphöra. Där finns någonting regeringen faktiskt kan göra. Man kan säga: Vi vill att vi ska ha den sammanvägda bedömningen, för vi ser att det är en stor risk att vi upphör med all svensk jordbruksproduktion på sikt.

Fru talman! Jag tackar för en viktig debatt som gäller en av Sveriges viktigare näringsgrenar, som jag sa. Regeringen är väldigt angelägen om att konkurrensmöjligheterna för det svenska jordbruket och framför allt dess utvecklingsmöjligheter är goda. Vi ser att det är en viktig näring - kanske egentligen inte alltid främst som den största exportnäringen utan framför allt som en viktig säkerhetsnäring för Sverige. Inte minst ger den jobb och utveckling i hela landet. Det är alltså ett angeläget område, och vi jobbar som sagt brett med frågorna. Samtidigt ska vi ju slå vakt också om konsumenternas stora tilltro till de svenska produkterna. Jag tror nämligen att det är en viktig konkurrens och utvecklingsfaktor för det svenska jordbruket att det också fortsätter att ha ett gott renommé bland de svenska konsumenterna. Det handlar om att de litar på att produkter är säkra, att det inte finns bekämpningsmedelsrester och att man inte medverkar till att sprida gifter i miljön.

Fru talman! Jag tackar statsrådet. Jag tycker att statsrådet kommer med lite dubbla besked. Det är en viktig näring, säger Åsa Romson och talar sig varm för att det är viktigt med svenskt jordbruk inte bara för export utan också för att vi ska kunna konsumera produkterna här hemma. Samtidigt verkar statsrådet beredd att stillatigande titta på när en av statens myndigheter, som regeringen faktiskt har kontroll över, slår undan benen för svensk odling av lök, vårraps, vårrybs, ärtor och så vidare. Jag har väldigt svårt att få ihop detta.Det finns verktyg. Vi har föreslagit fem konkreta åtgärder regeringen skulle kunna vidta. Man skulle kunna fatta beslut om detta i princip direkt. Det är tydliga instruktioner och tydliga uppdrag till Kemikalieinspektionen om hur den skulle kunna hantera detta för att rädda svenskt jordbruk. Vi får återkomma, säger Åsa Romson. Jag tror att det är det som är problemet här, det vill säga att allting handlar om att vänta och se. Man sparkar iväg saker i långa utredningar som tar lång tid och förhoppningsvis kan landa i några förslag längre fram, men den här frågan är akut här och nu. Om vi inte agerar nu kommer vi inte att ha någon lökodling. Vi kommer inte att ha odling av raps och rybs, och vi kommer inte att ha någon odling av ärtor att tala om i Sverige. Jag tycker att det är ett märkligt sätt att slå vakt om konsumenternas tilltro till de svenska produkterna att göra det genom att slå undan benen för de svenska produkterna. Vad ska konsumenterna köpa då? Vi måste ha fungerande konkurrensförutsättningar. Vi kan inte ha en myndighet som gör helt andra tolkningar av regelverken än vad som görs i andra länder, och det är det Kemikalieinspektionen gör just nu.

Fru talman! Det är naturligtvis inte så att regeringen stillatigande vill se några delar av livsmedelsnäringen gå under isen och sluta producera svenska jordbruksprodukter med hög kvalitet. Det är angeläget att vi gör det i Sverige, och det är angeläget att vi tar ansvaret att göra det på ett säkert och miljö och hälsomässigt bra sätt. Det är någonting inte minst svenska jordbrukare har slagit vakt om och som svenska myndigheter har utgått från är en gemensam grund.Det gemensamma regelverket i EU bygger på att man ska ta hänsyn i de här leden. Det finns indikationer på att samma regler används olika i olika länder - jag håller med, och jag läser samma rapporter. Det är naturligtvis också en fråga för Sverige, alltså att agera för att säkerställa att reglerna fullföljs när det gäller hänsynen i andra länder. Vi kan inte ha en pokersituation där lantbrukare i vissa länder får fördelar och kan använda vissa undantag i lagstiftningen som inte är tillämpbara i ett bredare perspektiv under väldigt lång tid. Det är naturligtvis en konkurrensnackdel, och vi måste givetvis agera ansvarsfullt utifrån den gemensamma marknaden och säkerställa att också andra länder tar det ansvaret.Jag tar absolut till mig den situations och lägesbeskrivning ledamöterna gör. Regeringen ser allvarligt på situationen, och vi kommer att återkomma i frågan.